Herr talman! Det är tämligen meningslöst att nu i dag föra en större sjöfartspolitisk debatt, när de verkligt viktiga sjöfartsfrågorna kommer upp om några veckor. I dag rör det bland annat vem som skall betala isbrytningen — staten eller sjöfarten. Om man bortser från den sjöfartspolitiska proposition som på grund av trafikutskottets påtryckning kom i valårets elfte minut har den socialdemokratiska regeringen bara gjort en sak för sjöfarten, och denna åtgärd är negativ. Man har flyttat över kostnadsansvaret för isbrytningen till sjöfarten själv. Vi tycker inte att detta är en positiv sjöfartspolitik. Jag yrkar bifall till reservation 1. Problemen med transport av farligt gods har med åren blivit större och mer svårbemästrade. Tullverket har vid kontroller påvisat sådana fel vid transporter av farligt gods att cirka en tredjedel av transporterna inte har fått tillstånd att fortsätta. Finansministern skriver i budgetpropositionen att han efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och statens räddningsverk gjort bedömningen att behovet av insatser på området är stort. Han föreslår också vissa åtgärder på tullens och räddningsverkets område. Det finns dock en metod som inte berörts, och det är att i större utsträckning använda sjötransporter. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till förhandlingar med andra, främst europeiska, länder för att få till stånd överenskommelser om att farligt gods i största möjliga utsträckning skall gå med båt. Ett fartyg med 100 lastbilar är betydligt enklare att kontrollera än 100 lastbilar på vägarna. Att låta sjöfarten i större utsträckning ta hand om farligt gods är att slippa denna last genom tätbebyggda områden. Jag yrkar bifall till reservation 5. Vid ingående av handelsavtal är ytterst sällan utförandet av nödvändig sjötransportprestation föremål för behandling. Ett statligt engagemang för svenskt näringslivs produktion blir föremål för ingående överenskommelser bilateralt. I kedjan glömmer man mycket ofta bort den svenska handelssjöfarten. Då kan det bli så snett som det har blivit beträffande transporterna i handelsutbytet med Sovjetunionen. De faktiska förhållandena är i dag att 80 70 av lastvärdet går med sovjetiska fartyg, 8 Zo med svenska och resterande med andra nationers fartyg. Vissa svårigheter i en överenskommelse är förståeliga, då vissa destinationer för sovjetisk last hamnar i det enorma inländska sjötransportsystemet i Sovjetunionen. Detta kräver speciellt tonnage. Inlandsfarvatten i Sverige trafikeras emellertid i stor utsträckning av sovjetiska fartyg. En ändring av lastkvoterna i svensk favör borde förhandlingsvägen vara möjlig, och vi Prot. 1987/88:110 kräver att berörda departement nu driver denna fråga ännu hårdare än hittills. Jag yrkar bifall till reservation 6. Till slut vill jag säga att det naturligtvis finns anledning att beröra moderaternas och folkpartiets reservation 11 om konsten att stödja svensk sjöfart utan att använda sig av de stödformer som åtminstone finns hittills. Men det ber jag att få återkomma till i den stora sjöfartspolitiska debatt som jag förväntar mig.

Herr talman! Det har sagts här att det vi behandlar i kväll om sjöfarten inte har så stor betydelse och att det kommer ett viktigare betänkande längre fram. Men det här betänkandet är också viktigt. Det gäller sjöfarten efter våra kuster, en stor del av vår utrikeshandel och även inrikestransporter. Den alldeles övervägande delen av transporterna till och från utlandet sker faktiskt med fartyg. 80 Zo av införseln går med lastfartyg, och tar man med färjetrafiken blir det 96 96. Jag vill säga att detta ställer väldigt höga krav på vår infrastruktur. Sjöfartsverket har ansvaret för att vårt farledssystem medger god framkomlighet och ger hög säkerhet samt att standard och service anpassas till trafikens omfattning så att det blir möjligt att hålla farledskostnaderna nere på en rimlig nivå. Det är också av väsentlig betydelse att sjöfartsverket har och tar ansvaret för att sjöfarten kan bedrivas året runt, i princip oberoende av väderleksförhållandena. Det är en mycket viktig fråga för vårt näringsliv. Därför är det betänkande vi nu behandlar, som mest gäller sjöfartsverkets angelägenheter, av mycket stor betydelse. I betänkandet behandlas också ett antal motioner, och de reservationer som avgivits har egentligen inte mycket med sjöfartsverket att göra. De åtaganden som vi har lagt på sjöfartsverket sköts på ett mycket förnämligt sätt, och jag tror att det är få som har anledning att klaga på målinriktningen eller på sjöfartsverkets sätt att sköta sitt arbete. Verket ger god service, och vi har en mycket hög säkerhet efter våra kuster. Anna Wohlin-Andersson var inne på frågor som gällde isbrytning, och där har också centern en reservation. Reservanterna säger att sjöfarten har pålagts stora kostnader genom att isbrytningen nu betalas av sjöfarten själv. Så är det nu inte helt och hållet. Viss del av kostnaden får sjöfarten betala. Men som bekant är det så att när en transport skall skickas i väg från Sverige, även om den sker med lastbil eller tåg, är man hänvisad till sjöfarten, såvida den inte skall till Norge. Avgifterna för isbrytningen läggs på all sjöfart till Sverige, alltså inte enbart den som berör Norrlandskusten, vilket man skulle kunna tro, eftersom isen mestadels och svårast förekommer i Bottenviken och Bottenhavet. Därmed får även den landburna trafiken, dvs. lastbilar och tåg, vara med och betala den kostnad som sjöfartsverket tar ut för den isbrytning som man håller sjöfarten med efter hela vår kust. Det är kapitalkostnaderna som man tar ut av sjöfarten, medan driftskostnaderna går via statsbudgeten. Det rör sig om 46 eller 47 miljoner om året, beroende på omfattningen av isen och en del andra omständigheter. Prot. 1987/88:110 Anna Wohlin-Andersson har inte redovisat varifrån dessa pengar skulle 28 april 1988 tas I detta betänkande behandlas vidare frågan om det register på fritidsbåtar = ”” som införts. Det var Per Stenmarck som tog upp den saken. Det gäller en avgift på 30 kr. som man skall betala för att registrera en fritidsbåt av över fem meters längd och med en motor som överstiger 14 hk. Jag vet inte vad Per Stenmarck är ute efter här. Det är väl den gamla vanliga skrämseltaktiken, att detta register är inkörsporten för en skatt på fritidsbåtar. Stenmarck frågade om jag kan garantera att avgiften inte höjs och att man inte i ivern efter att söka nya intäktsobjekt skulle införa avgifter av fiskal karaktär. Jag kan säga till Per Stenmarck att jag tror att socialdemokraterna — och vi sitter i regeringen nu — torde vara det enda parti som har ett kongressbeslut på att skatt på fritidsbåtar inte skall införas. Det antogs på vår partikongress 1984. Varför skall man skrämma båtägare med att detta är inkörsporten till skattebeläggning? Det kanske vore bra om ni fattade likadana beslut på era kongresser, så kanske rädslan inte längre blir så stor. Kan jag garantera att det inte blir någon höjning av avgiften? Jag vet ju inte vad ni har för avsikter, men jag har varit med i trafikutskottet ett antal år. När det gällde att höja registeravgiften för bilar gick ni i bräschen för en höjning med några tior för en del år sedan, när det var tal om besparingspaket och annat. Då var det ett sätt att öka statens intäkter. Registret medför onödigt krångel och blir en belastning, säger Stenmarck. Jag tror inte det blir en belastning. Jag har erfarenhet av sjöräddning och båtar i detta sammanhang, och jag tror att det skulle vara mycket bättre om ni hjälpte till så att vi fick båtägarna att förstå värdet av att få sina båtar registrerade, i stället för att på alla sätt och vis inbilla dem att de inte skall registrera. Just det sista kan bli en anledning till att det blir dyrare, men då får ni ta ansvaret. Det skall tydligen bli mera tal om fritidsbåtar längre fram på talarlistan, så jag skall spara några argument. Det finns en del ytterligare att anföra. Ingrid Hasselström Nyvall talade om en annan detalj i detta digra betänkande, nämligen sjöfarten mellan Öland och Gotland. Fru Hasselström Nyvall har skrivit under detta betänkande och har ingen reservation. Likväl håller hon ett flammande tal för att en orättvisa skulle vara begången och att regeringen skulle ha begått ett fel därför att man inte släppte in något annat rederi på trafiken mellan Öland och Gotland. Som fru Hasselström Nyvall vet från utskottet när vi diskuterat frågorna krävs koncession för att idka sjöfart mellan Gotland och fastlandet. Ett rederi har fått denna koncession. Rederiet har träffat en överenskommelse med staten. Det ingår i koncessionen att detta rederi också får trafikera mellan Öland och Gotland om rederiet har båtar och anser att det är affärsmässigt lönsamt. För närvarande har man inte båtar, och man anser inte att det är affärsmässigt lönsamt. Rederiet är nytt i trafiken; det började sin koncessionsperiod den 1 januari i år. Jag tycker det är förståeligt om man är försiktig de första åren med att sätta in nytt tonnage på en linje som endast 127 Det har diskuterats en hel del om kapaciteten totalt, men de senaste siffrorna tyder ändå på att kapaciteten inte är sämre än den varit tidigare.

När det gäller trafiken mellan Öland och Gotland som fru Hasselström Nyvall talade för, måste man ju säga sig att om ett annat rederi kom och ville trafikera den linjen måste det bero på att det är något man kan tjäna pengar på. Lönsamheten i Gotlandstrafiken härstammar från den trafik som körs under sommaren. Skulle någon annan komma in på den positiva delen vore det att skumma grädden. Överskottet från sommartrafiken skall något så när minska det underskott som uppstår under vintertrafik. Därför behövs överskott på sommartrafik för att inte statens andel av driftsförlusterna skall bli alltför hög. Låt oss avvakta till ett annat år för att se behovet och möjligheterna att trafikera på detta sätt. Men det är det rederi som fått förtroendet att sköta Gotlandstrafiken som har rätten till denna trafik. Det var likadant med den tidigare koncessionsinnehavaren. Det rederiet hade rätten att trafikera mellan Öland och Gotland, och man utnyttjade den rätten när man hade båtar tillgängliga. Men fru Hasselström Nyvall vet också att man hade räknat med 80 000 passagerare för att få det hela att gå runt, medan man fick knappt 40 000. Det lönsamma lyste med sin frånvaro. Anna Wohlin-Andersson föreslår att farligt gods skall transporteras efter våra kuster i stället för på landsvägen. Hon menar syror och kemikalier som bör gå med båt i stället för med lastbil, eftersom det är säkrare. Jag vet inte vad Anna Wohlin-Andersson har för erfarenheter, men jag har svårt att föreställa mig att en båt kan gå till Mjölby eller Vetlanda. Hur vi än bär oss åt måste det finns en kombination med landtransporter. Man kan inte köra båt inne i Småland, och inte heller i Västergötland, om det nu inte var bekant. Skämt åsido, en mycket stor del av dessa farliga laster är av mindre kvantiteter. För att fartyg över huvud taget skall vara intresserade av laster måste de kunna hämtas i en hamn och levereras i en annan. Både mottagare och lastare skall finnas i hamnen, och det skall gälla tillräckligt stora kvantiteter. När det gäller bara några tiotals ton är det bara lastbilen som är ekonomisk. Och lastbilarna kan köra överallt där det finns vägar, medan båtarna inte kan gå på vägarna, i varje fall inte ännu. Det fanns också synpunkter på avtalet om färjetrafiken till Gotland. Det har krävts i motioner — och centern har reserverat sig härför — att det avtal som slutits mellan Gotlandslinjen och staten skulle offentliggöras. Men detta avtal är belagt med sekretess, och det av skäl som berör båda parter, kanske framför allt den avtalsslutande parten som skall ha hand om trafiken. Det är med all sannolikhet av affärsmässigt intresse som det finns skäl att inte offentliggöra alla detaljer i ett avtal. En person hade begärt att få ta del av detta avtal, och för drygt någon månad sedan gavs det tillåtelse till det. Jag har också fått veta att uppgifter som inte kunnat skada motparten, dvs. Gotlandslinjen, så långt möjligt har släppts ut. Det här är en uppgörelse mellan två parter där ena parten — i detta fall det — Prot. 1987/88:110 allmänna —- inte kan offentliggöra överenskommelser med en motpart som av 28 april 1988 affärsmässiga skäl inte vill offentliggöra det hela. Herr talman! Jag nöjer mig med att på övriga punkter helt kort yrka bifall till vad trafikutskottet hemställt.

Herr talman! Om Birger Rosqvist uppfattade mig så att jag vill underskatta kustsjöfartens betydelse, måste jag rätta till detta. Vi i centern anser att Sverige har ett mycket stort behov av en tillräcklig och väl fungerande kustsjöfart, av de skickliga kustredare vi i dag har och av ett lämpligt tonnage. Det är det främsta skälet för oss att snabbt få fram positiva sjöfartsåtgärder. Jag vet att utskottets värderade ordförande och vi i centern har samma uppfattning i den här frågan. Ett sätt att främja denna sjöfart är att samhället står för isbrytningskostnaden såsom förhållandet var före 1982. Pengarna har vi anvisat till sjöfartsverket i vårt budgetförslag. Vi har full täckning för varenda krona.
Herr talman! Jag skall hålla mig till registreringen av fritidsbåtar. Birger Rosqvist tycks vilja göra en bagatell av att det i detta sammanhang rör sig om en liten och blygsam summa. Han hänvisar till ett socialdemokratiskt kongressbeslut om att man inte skall införa någon båtskatt. Det är bra att ni fattar sådana beslut, Birger Rosqvist, men ni borde också följa dem. I praktiken är det faktiskt på det viset att ni har infört någonting som ligger mycket nära just en båtskatt. Den debatt som den senaste tiden förts när det gäller båtskatt har sin grund i att vi i Sverige i dag är registrerade på längden, på bredden, på höjden och på tvären. Det gäller alla människor, men det har normalt sett inte tidigare gällt för deras fritid. Nu klampar regeringen in också där och då anser många att det nu får vara nog. Man kan fråga sig: Vilken fritidsaktivitet skall registreras och beläggas med skatt och avgift nästa gång? För socialdemokraterna har uppenbarligen den politiska makten inte några som helst gränser. De eventuella positiva effekter som skulle kunna uppnås med någon form av registrering skulle man kunna erhålla på frivillig väg om regeringen hade valt att gå fram med moroten i stället för att gå fram med piskan.

Herr talman! Birger Rosqvist vet lika väl som jag att det inte gick att lägga en reservation som utskottets skrivning löd, eftersom skrivningen om Ölandstrafiken var ett sakligt konstaterande av vilka åtgärder regeringen och riksdagen skall vidta. Samtidigt innebar det senaste regeringsbeslutet ett nej till Crown Shipping. Därför avgav vi i stället ett särskilt yttrande. Som Birger Rosqvist lägger fram detta, är det inte helt riktigt. Även om Nordström & Thulin har koncession och sedan säger nej, har regeringen möjlighet att ge ett annat rederi rätten att trafikera. Crown Shipping begärde inga pengar från staten. Om det nu — som det gjorde förra året — bortföll 9 000 passagerare, 129 Prot. 1987/88:110 hade det kanske inneburit en brist för statskassan på ungefär 150 000 kr. Men då hade man i stället kunnat transportera 18 000 passagerare som sysselsatte människor, köpte saker och gav en stimulans till turismen. Jag tror att affären kommer att ge ett stort plus i stället för ett minus för statskassan. Därför hoppas jag verkligen att Birger Rosqvist medverkar till att vi nästa år får den här trafiken från vårt län till Gotland.

Herr talman! Jag vänder mig först till fru Hasselström Nyvall. Avtalet med Nordström & Thulin innebär att rederiet har fått ensamrätt att bedriva trafik mellan Gotland och fastlandet, och till fastlandet räknas också Öland. Om staten skulle släppa in någon annan, innebär det att Nordström & Thulin kan anföra att staten har brutit sitt avtal. I så fall får staten vara med och betala det bortfall i trafiken som Nordström & Thulin kan hävda blir följden om ytterligare ett företag kommer in i bilden. Kan inte fru Hasselström Nyvall hålla med mig att om staten sluter avtal med något privat företag, så är det en ära att slå vakt om principen att avtal skall hållas? Släpper staten in någon annan part, betyder det att avtalet bryts. Det vill vi inte vara med om. Av den anledningen gick det inte heller att koppla någon reservation till betänkandet, fru Hasselström Nyvall. Detta är inte obekant, men likväl försöker fru Hasselström Nyvall att plocka någon form av poäng genom att säga att hon ändå tycker att denna trafik skall äga rum. Per Stenmarck säger att friheten beskärs genom fritidsbåtsregistret. Man har använt ord som ”piska”, och man anser sig ha blivit påtvingad det hela. Fritiden skall vara fri för alla, och det skall inte förekomma något intrång i den. Alla de som åker omkring i husvagn har ju registreringsskyltar på den. Den som kör sin båt på en släpkärra ner till sjön har en registreringsskylt på släpkärran. Men när det gäller båten är det totalt orimligt att tänka sig en registreringsskylt. Vari ligger konsekvensen? När man på detta sätt kritiserar beslutet och framför olika mer eller mindre skojiga liknelser, gör ni ju inte saken bättre. Er förre partiledare figurerade i Expressen i går där han sade: Snart skall man väl ha ett nummer på sängen också. Vidare stod det att läsa inom parentes: Han tänkte kanske på ”i” i stället för ”på”. Båtregistret är viktigt. Jag har under somrarna i mer än 30 år deltagit i sjöräddningens arbete. Jag vet vilken stor betydelse ett båtregister kan ha när man letar efter en båt. Man kan med hjälp av registreringsnumret se vilka båtar man inte behöver ägna någon uppmärksamhet åt. Om det ligger 50 båtar i en vik och någon av dem är efterlyst, måste jag som förhållandet nu är fråga på alla 50 båtarna om det finns någon som heter Johansson och är från Södertälje ombord. Om denna registrering kan fullföljas och den får en hundraprocentig anslutning, vilket den bör få, kan man med en gång genom några enkla körningar konstatera om man funnit den efterlysta båten. Argumenten för båtregister är många, men ni vägrar att se någonting positivt i detta.

Herr talman! Birger Rosqvist sade att detta med fritidsbåtsregistret är en viktig fråga. Det håller jag med om. Jag tycker då att Birger Rosqvist borde hålla sig till ämnet. Det gäller i dag att försöka begränsa det registrerande vi sysslar med i Sverige. Jag frågade vilka aktiviteter som skall registreras och beläggas med skatter eller avgifter härnäst. Jag fick inget svar på denna min fråga. I sitt inledningsanförande talade Birger Rosqvist om att socialdemokraterna hade fattat ett kongressbeslut om att inte införa någon båtskatt. Han frågade om vi tänkte fatta något liknande beslut. Vi behöver inte några stämmobeslut om att inte införa någon båtskatt. Det är nämligen en fullständig självklarhet för vår del. Det är som jag ser det inte tal om att först och främst uppnå förbättringar genom båtregistreringen. Pengarna skall helt enkelt användas till ett register, och icke till någonting annat. De skall användas till att bygga upp en administration, en byråkrati, och till att anställa människor. När man en gång har börjat, är det förmodligen bara att fortsätta. Det har vi sett många gånger tidigare. Skatten kan höjas. Fler båtar kan registreras. Andra delar av vår fritid kan läggas under politikers och byråkraters domäner. Administrationen kan ytterligare byggas ut. Det finns inga gränser för hur mycket elände man kan ställa till med, om man fortsätter att registrera på detta vis, om bara viljan finns, som det brukar heta. När det gäller skatter och registrering finns den viljan hos socialdemokraterna.
Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har fel i det hon säger. Hon sade att om det rederi som har koncession säger att de inte vill köra på en linje, är det fritt fram och öppet för andra rederier. Det är felaktigt. Den koncession som Nordström & Thulin har och det avtalet bygger på är att rederiet har ensamrätt på trafiken mellan Öland och Gotland. Till Per Stenmarck vill jag säga följande. Vi talar här om fritidsbåtsregistret med anledning av att vi skall bevilja sjöfartsverket en viss kredit för att förskottera medel till att lägga upp registret. Men nu har vi kommit in på frågan om varför vi skall ha detta register. Jag har sagt att det finns en hel del skäl. Per Stenmarck tror att detta skall bli en dyr historia och att det skall medföra ytterligare åtgärder. Jag tror att det är precis tvärtom. Om man har en båt som är värd 50 000-60 000 kr., får man betala 400-500 kr. i försäkringspremie om året. Den allra största delen av den försäkringspremien hänför sig till en stöldförsäkring. Tror inte Per Stenmarck att det underlättar för polisen i avsevärd grad att skaffa stulna båtar till rätta, om vi har en registrering av båtar? Det har polisen själv sagt i sina remissvar, när det gällde frågan om huruvida detta register skulle införas eller inte. Om ett 131 antal stulna båtar på detta sätt lättare kan återfinnas, kan man kanske sänka försäkringspremierna eller i varje fall undvika höjningar. Det är jag övertygad om. Jag har också tagit reda på det av försäkringsbolagen. Detta är en positiv effekt av registreringen. Registreringen behöver inte innebära några merkostnader. Vad är 30 kr. i detta sammanhang? Om Per Stenmarck har en båt som han håller på att göra i ordning nu, känner han till att priset på en burk bottenfärg stiger med ungefär 50 kr. mellan varje gång man skall måla båtens botten. Alla sådana produkter stiger. Det sväljer man utan protester. Men om det kommer en liten futtig avgift på 30 kr., då stormar hela moderata samlingspartiet, och folkpartiet svajar med i vinden.

Herr talman! Vi skall i dag debattera finansutskottets betänkande nr 19 om den kommunala ekonomin. Det rör för kommun och landsting utomordentligt viktiga frågor såsom det kommunala skatteutjämningssystemet, skatteutjämningsavgiften, anslagen till kommunerna avseende kompensation för slopad kommunal företagsbeskattning, slopning av kommunal garantibeskattning och fördelningen mellan generella och specialdestinerade statsbidrag m.fl. Det innebär att det i utskottsbetänkandet, som innehåller en rad reservationer, tas upp många tekniskt mycket besvärliga frågeställningar, som få människor har en klar inblick i, men som trots detta är av stor betydelse för oss alla. Kommunerna och landstingen spelar en stor roll i den totala samhällsekonomin. Deras utgifter beräknas 1989 uppgå till närmare 300 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 26 av BNP. Kommunsektorn svarar för över 70 7 av den offentliga verksamheten när det gäller konsumtion och investeringar. Över en fjärdedel, ungefär 80 miljarder kronor, av kommunernas inkomster utgörs av statsbidrag. De specialdestinerade statsbidragen uppgår till ca 65 miljarder kronor, vilket är mer än den statliga inkomstskatten för fysiska personer. Under 1970-talet ökade den kommunala konsumtionen, som svarar för tre fjärdedelar av de kommunala utgifterna, med 4-5 96 per år räknat i fasta priser. I början av 1980-talet skedde en uppbromsning av volymökningen. Därefter blev ökningstakten åter snabbare under några år. I den preliminära nationalbudgeten beräknades volymökningen för 1988 bli 1,7 96 och lika stor för 1989. Den har nu i den reviderade finansplanen beräknats till 1,3 96 för 1988 och 1 96 för 1989. Den faktiska volymökningen brukar emellertid alltid överträffa prognosen. Det finns därför enligt vår uppfattning stora risker för en fortsatt alltför snabb expansion av den kommunala verksamheten i förhållande till det samhällsekonomiska utrymmet. Otillräckliga åtgärder under förra året och inför 1988 har bidragit till att denna utveckling fortsätter, vilket i sin tur medför risk för att den totala konsumtionen ökar alltför snabbt. Därför har vi från moderat håll föreslagit att statsbidraget skall minskas med 6 miljarder kronor för 1989. Kommunerna och landstingen disponerar ju över mycket stora resurser. Deras förutsättningar att inom oförändrade ramar ge en god service till medborgarna är enligt vår uppfattning goda. Med tanke på den tidigare så Prot. 1987/88:111 snabba expansionstakten finns det stora möjligheter till en betydande 29 april1988 effektivisering av verksamheten. Genom en god förvaltning och omprioriteringar kan ökad kommunal service ges inom en oförändrad totalram, realt sett. Angelägna behov inom åldringsvård och barnomsorg kan tillgodoses på det sättet. Om de kommunala monopolen bryts, kan konkurrensen öka, vilket förbättrar effektiviteten. Dessutom kan privatiseringar och entreprenader utnyttjas, varigenom ytterligare effektivitetsvinster kan göras. Kommunerna styrs i dag i hög grad av statliga regleringar och bidragsbestämmelser. Det är enligt vår uppfattning en medveten del av en socialdemokratisk politik, som går ut på att styra kommunernas verksamhet. De försök med frikommuner och den alltför begränsade avreglering som har skett har endast marginellt ökat kommunernas beslutsmöjligheter. Skall det bli möjligt att få en god kommunal verksamhet, måste den statliga styrningen av verksamheten minska markant. Endast därigenom är det möjligt att uppnå en verklig decentralisering av besluten och därmed en anpassning till de lokala förhållandena. Detta är nödvändigt för att den produktivitetsminskning som har skett inom den kommunala sektorn skall upphöra. Om den upphörde, skulle samma verksamhet kunna bedrivas inom ramen för oförändrade kommunala utgifter som nu sker vid en real resursökning med bortåt 2 26. Det ger en skillnad på 6 miljarder kronor, vilket motsvarar hela det moderata besparingsanspråket. En nolltillväxt i den kommunala konsumtionen, som vi förordar, dvs. att de sammanlagda kommunala utgifterna skall vara oförändrade i fast penningvärde, låter sig alltså väl förena med höga ambitioner inom sådana verksamheter som i dag främst ombesörjs av kommunerna. På längre sikt är utvecklingen av det kommunala rörelseresultatet mer betydelsefull än likviditetssituationen, som för närvarande är god. Eftersom en utgiftsexpansion dämpas av den av oss föreslagna nolltillväxten jämfört med nuvarande volymökning, innebär våra förslag ingen finansiell försämring för kommunsektorn i förhållande till regeringens förslag, vilket det är viktigt att komma ihåg. Genom sänkta marginalskatter dämpas såväl löner som prisstegringstakten, vilket har en positiv inverkan på kommunernas ekonomi. Den dynamiska effekten av sänkta skatter och brutna kommunala monopol innebär att kommunsektorns ekonomi totalt sett skulle förbättras med den politik som vi moderater förordar. : För den kommunala verksamheten är det av särskild vikt att de statliga bestämmelser som försvårar och förhindrar en ökad konkurrens tas bort. I allmänhet är sådana bestämmelser knutna till statsbidrag i olika former. Genom sin utformning ger statsbidragen en kostnadsdrivande effekt. Kommunerna blir mindre känsliga för kostnadsökningar, bl.a. genom bidrag som täcker en viss del av den kommunala kostnaden. Statsbidragsbestämmelser kan t.o.m. ha som målsättning att försvåra andra verksamhetsformer. Det gäller t.ex. beträffande barnomsorgen och äldreservicen. Inte sällan utgår statsbidrag enbart till verksamhet bedriven i offentlig regi, i stället för att utgå neutralt oavsett vem som producerar nyttigheten. 19 Människors egna önskemål om den kommunala servicen blir därmed lidande. I dag styrs dock kommunerna i hög grad av statliga regleringar och bidragsbestämmelser. Det är, som jag har sagt tidigare, enligt vår uppfattning en medveten del av den socialdemokratiska politiken, som går ut på att begränsa kommunernas självstyre. Skall det bli möjligt att få en god kommunal verksamhet, måste den statliga styrningen av verksamheten minska. Vi moderater anser därför liksom folkpartiet och centern att merparten av de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna på sikt bör avvecklas med undantag av ett väl fungerande skatteutjämningssystem. Det finns flera skäl utöver dem som jag har nämnt. De specialdestinerade statsbidragen har en tendens att förstärka den skillnad som har sin grund i olikheterna i fråga om skattekraft. Dessa statsbidrag utgår ofta som en bestämd del av kommunernas kostnader för en viss verksamhet. Invånarna i de kommuner som vill ha en hög social servicenivå eller standard behöver därför själva bara betala för denna till en del i form av högre skatt. Studier som gjorts visar att det främst är kommuner med hög”skattekraft som har finansiella förutsättningar att utnyttja denna möjlighet. Behovet av framför allt barnomsorg, gymnasieutbildning och färdtjänst tillgodoses därigenom i större utsträckning i kommuner med hög skattekraft än i de med låg. Det kan således hävdas att de specialdestinerade bidragen motverkar det syfte som ligger bakom skatteutjämningsbidragen, nämligen att utjämna skillnader i skattekraft. De specialdestinerade bidragen är vidare i allmänhet förknippade med en lång rad detaljregleringar och en omfattande administration från såväl den utbetalande myndigheten som den mottagande kommunens sida. Ett omfattande system byggt på specialdestinerade bidrag leder till betydande stelhet och därmed till ineffektivitet i resursutnyttjandet i kommunsektorn. Principen om kommunalt självstyre och kommunal demokrati borde innebära att medborgarna i enskilda kommuner och landsting själva får bestämma omfattningen och inriktningen av den kommunala resp. landstingskommunala servicen. Bidragssystemet bör därför utformas så att det främjar förverkligandet av den principen. Bidragen till kommuner och landsting bör därför ges utan särskilda villkor. Först då skapas möjligheter till ett mer flexibelt och effektivt resursutnyttjande. Detta har vi hört från bl.a. professor Nils Brunsson, när han var här på hearing. Bidragssystemet bör i stället främst inriktas på att utjämna de skillnader som finns i skattekraft och kostnader mellan olika kommuner. De varierar ju mycket kraftigt. Enligt vår uppfattning talar det för att ett kommunalt skatteutjämningssystem bör bibehållas och förstärkas. Ett sådant system skulle utjämna skillnader i de yttre förutsättningarna som kommunerna inte själva kan påverka i någon nämnvärd utsträckning. Det gäller i första hand skatteunderlaget, befolkningssammansättningen och kostnadsläget. Det gäller däremot inte kostnadsskillnader orsakade av olika standardnivåer på verksamheten eller, vilket också förekommer, misshushållning. Därigenom får, enligt min uppfattning, landets kommuner rättvisa grundförutsättningar. Den kommunala skattesatsen skall enligt moderat uppfattning vara ett uttryck för den kommunala självstyrelsen och spegla den avvägning mellan offentlig och enskild verksamhet som kommunens befolkning väljer. Nu får Prot. 1987/88:111 skatteutjämningsbidraget inte stimulera till skattehöjningar. Som vi modera = 29 april 1988 ter ser det är det positivt att regeringen nu föreslår ett tak för den högsta skattesats som skall få ligga till grund för beräkningarna. Enligt vår uppfattning är det emellertid inte tillräckligt. Bidraget kan komma att minskas för kommuner med hög utdebitering. Dessa kommuner bör enligt vår uppfattning kompenseras i motsvarande mån genom en höjd grundgaranti. Regeringens förslag innebär att endast de kommuner i de norra delarna av landet som har högre skattesatser skall kompenseras. Enligt moderat uppfattning skall alla sådana kommuner kompenseras, oberoende av geografiskt läge. För att stimulera kommuner att sänka skatterna bör kommuner med särskilt hög utdebitering, över 17 kr., få extra skatteutjämningsbidrag. Detta extra skatteutjämningsbidrag skall utbetalas med 50 70 av skattesänkningen ner till 17 kr. det år skattesänkningen genomförs. Skatteutjämningen ger därigenom ett incitament till lägre skattesatser och minskade utdebiteringsskillnader mellan olika kommuner. Detta är särskilt motiverat eftersom skatteutjämningssystemet hittills har stimulerat höjningar, som har pressat upp de kommunala skattesatserna. Vi moderater anser att den tekniska uppbyggnaden av skatteutjämningssystemet, som den ser ut i dag, i stort sett bör bibehållas. Grundgarantierna bör ligga kvar på nuvarande nivå, med undantag av den justering som bör ske för kommuner med över 16 kr. resp. 13:50 kr. i utdebitering. Nu gällande spärregler bör också bibehållas. Nu har skatteutjämningssystemet inte verkat utjämnande på skatterna, som jag sade tidigare. I det förslag som vi diskuterar i dag och som socialdemokraterna har lagt fram, har man försökt att göra det genom att ändra i grundgarantin. Men en närmare granskning visar att många av de kommuner som förlorar mest på förslaget har en lägre skattekraft än de som vinner mest på förslaget. Varför är det så? Det verkar som om förslaget inte äri detalj genomtänkt och att gränsdragningarna i allra högsta grad är gjorda på måfå. Det är lätt att visa att det finns stora skillnader i garantier mellan kommuner som ligger nära intill varandra och som i övrigt har samma ekonomiska förutsättningar. Låt mig bara ta ett exempel, som Arne Andersson i Gamleby säkert känner väl till: Mönsterås och Högsby kommuner i Kalmar län. Den ena kommunen har 105 i grundgaranti och den andra har 100. Förutsättningarna äristort sett desamma i de båda kommunerna. Varför är det på detta vis? Det råder, enligt min uppfattning, inget tvivel om att förslaget i flera delar är orättvist och inte har den utjämnande effekt som det hävdas, utan det syftar snarast till att gynna socialdemokratiskt styrda kommuner och missgynna borgerligt styrda. En närmare granskning visar att många av de kommuner som förlorar mest på förslaget om en förändring av grundgarantin har en lägre skattekraft än de som vinner mest på förslaget. Detta har, enligt min uppfattning, också tydligt framgått av de resor som vi har gjort i finansutskottet och av de uppvaktningar som vi har varit utsatta för. Enligt moderat uppfattning skall skatteunderlaget för fysiska personer utgöra underlaget för den skattefinansierade delen av kommunernas verk 2 samhet. Några särskilda avgifter på skatteunderlaget skall därför inte förekomma. Rundgång mellan kommun och stat måste undvikas. Ett system där kommunerna betalar in skattepengar till staten, som sedan i sin tur betalar dem tillbaka i form av riktade bidrag, är inte bara opraktiskt utan leder också till en urgröpning av den kommunala självstyrelsen. Skatteutjämningsavgiften, som för primärkommunen kommer att ligga på 47 öre och för landstingskommunen på 34 öre, totalt 81 öre, bör därför enligt oss moderater avvecklas i sin helhet. Vad vi moderater, och för övrigt också folkpartister, tycker om den kommunala skatteutjämningsavgiften, Robin Hood-skatten, vet väl hela kammaren vid det här laget. Den särskilda skatteutjämningsavgiften innebär att några kommuner här i Stockholmstrakten påförs en progressiv avgift. Det är emellertid kommunens invånare och skattebetalare, inte kommunen själv, som betalar den särskilda skatteutjämningsavgiften. Invånare med låga inkomster i kommuner som drabbas av Robin Hood-skatten kan därigenom få betala utgifter för invånare med höga inkomster i andra kommuner. Herr talman! Låt mig med några få ord få sammanfatta det moderata förslaget: För det första vill vi att ett antal s.k. specialdestinerade bidrag — det finns ett åttiotal sådana i dag — slås ihop till ett stort klumpbidrag. Det minskar byråkratin och skapar större rättvisa mellan kommunerna, eftersom de specialdestinerade bidragen i stor utsträckning gynnar större kommuner med hög skattekraft och utbyggd service och missgynnar fattigare kommuner, framför allt i glesbygden. För det andra skall detta klumpbidrag fördelas till kommunerna utan en rad styrande regler. Avregleringen ger kommunerna möjlighet att bestämma mer själva. För det tredje skall bidragen till kommunerna minskas med totalt 6 miljarder kronor jämfört med regeringens budgetförslag för 1989. Det moderata förslaget innebär emellertid en minskning av det samlade kommunalbidraget med endast 1,5 miljarder kronor jämfört med innevarande år, eftersom regeringen föreslår en total påspädning av bidragen med 4,5 miljarder kronor. För det fjärde finns det ett antal förslag i den gemensamma borgerliga familjepolitiken som berör kommunerna. De belastas med 1,8 miljarder kronor i minskade bidrag för att reformen skall kunna finansieras. Detta är också inkluderat i det som jag tidigare har sagt. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer med moderata företrädare.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1987/88:19, som kammaren i dag skall ta ställning till, behandlas kommunernas ekonomi. Jag kommer i mitt anförande att först ge några allmänna synpunkter som folkpartiet anser viktiga, och därefter kommer jag att avsluta med några kommentarer till de reservationer som är fogade till betänkandet. En mycket stor del av den generella välfärdspolitik som folkpartiet förordar bedrivs av kommuner och landsting. Utrymme bör därför skapas för en viss kommunal expansion. Det är nämligen uppenbart att den kommunala sektorn under en följd av år har expanderat i allför snabb takt. Bara under ett år, nämligen under år 1986, kunde kommunernas volymexpansion begränsas till I 26, som riksdagen under en följd av år har ansett vara förenligt med samhällsekonomisk balans. ' Regeringen förutsåg i finansplanen en kraftig ökning av kommunernas volymexpansion. För 1987 var denna preliminärt 1,4 96, och för 1988 och 1989 väntas den öka uppemot 1,7-1,8 I. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att begränsa kommunernas expansion till 1 26. I detta sammanhang bör det understrykas att vi anser att utrymmet i något högre grad bör komma landstingen till del. Vi i folkpartiet har i vårt totala budgetalternativ förutsatt att sjukvården prioriteras, vilket innebär att hälsooch sjukvården expanderar i samma takt som den totala tillväxten i ekonomin. Detta innebär att utrymmet för den primärkommunala ekonomin begränsas i högre grad. Det kunde här vara intressant att få en kommentar av socialdemokraternas företrädare i debatten, Arne Andersson i Gamleby, till hur man från socialdemokraternas sida ser på den kommunala expansionen. Skilda företrädare för socialdemokraterna talar här inte alltid samma språk. Konkret innebär folkpartiets förslag till en dämpning av den kommunala sektorns expansion att denna sektor får en minskning av statliga bidrag på ca 1,5 miljarder kronor. Detta sker genom att kompensationen för den avskaffade beskattningen av juridiska personer tas bort och att ej heller kompensation ges för den avskaffade garantibeskattningen av fastigheter. Dessa båda förslag går på ca 1,8 miljarder. För att undvika att enskilda kommuner drabbas oproportionerligt hårt av förslagen avsätter vi ytterligare 300 milj.kr. i extra skatteutjämningsbidrag. Samtidigt med dessa förslag till reduceringar av den kommunala sektorn vill jag framhålla att våra förslag i fråga om den offentliga sektorn innebär en kraftig stimulans till ökad effektivitet, lägre kostnader och bättre service. Mer av entreprenader, mer konkurrens och fler enskilda alternativ skapar en ny och totalt sett förändrad och förbättrad situation för den offentliga sektorn. En viktig faktor i detta sammanhang är också vårt förslag till en begränsning av den statliga styrningen av kommunerna. Det fanns möjligen en tid då en detaljerad styrning var befogad, men utvecklingen har i dag lett till att den starka statliga styrningen av kommunerna mer upplevs som ett hinder och som onödig byråkrati. De tre borgerliga partierna har både i år och tidigare varit överens om att kräva en annan fördelning mellan generella och specialdestinerade bidrag. Utskottsmajoriteten avstyrker i dagens betänkande förslaget. Men samtidigt kan man, av majoritetstexten att döma, dra den slutsatsen att den socialistiska majoriteten är på väg — om inte i vild flykt, så dock i sakta mak — mot den borgerliga oppositionens ståndpunkt. Om så är fallet är det glädjande. Jag förutsätter att Arne Andersson kommer att ge en kommentar till detta. En annan betydelsefull principiell fråga är naturligtvis vilka regler som skall gälla för den kommunala skatteutjämningen. Det nuvarande systemet bygger på att skattekraften skall vara grunden för den kommunala skatteut jämningen. Det är en klar brist i propositionen att de förslag till ändringar i skatteutjämningssystemet som föreslås inte innehåller en analys av skattekraftens utveckling. Regeringen har i stället. valt att redovisa ett underlag som tar upp skattesatsernas utveckling. Det framgår därvid att utdebiteringen har ökat mer i skogslänen än i andra delar av landet sedan den förra omläggningen av skatteutjämningssystemet gjordes år 1980. Det är möjligt att detta beror på utvecklingen av skattekraften, men det är också möjligt att det beror på andra faktorer, som olika ambitioner i fråga om servicenivå. Enligt vår uppfattning, som socialdemokraterna och regeringen säger sig dela, måste sådana skillnader i skattesatser accepteras som kommunen och landstinget själva valt. Detta är en viktig aspekt av den kommunala självstyrelsen. En möjlig förklaring till olikheterna i utvecklingen av skattekraft resp. skattesatser skulle kunna vara att skillnaden i kostnadsläge och andra opåverkbara faktorer fått en otillfredsställande behandling när nuvarande nivåer för grundgarantier bestämdes. Detta har inte på något sätt belysts i regeringens proposition, vilket självfallet också är en brist. Trots de brister jag nämnt är vi från folkpartiets sida till stora delar beredda att godta förslaget om ändrade grundgarantier. Låt mig, herr talman, nu kommentera några reservationer fogade till betänkandet. Under utskottsbehandlingen har ett stort antal kommuner och även landsting varit i kontakt med utskottet. Bl. a. har Strömstads, Tanums, Munkedals och Sotenäs kommuner uppvaktat utskottet och uttryckt önskemål om en ändrad grundgaranti. Vi är från folkpartiets sida beredda att tillstyrka detta. Kostnaden för detta, ca 7 milj.kr., bör avräknas från de av oss föreslagna extra skatteutjämningsbidragen. Däremot är vi inte beredda att tillstyrka utskottsmajoritetens förslag om ändringar i förhållande till propositionen i vad gäller grundgarantierna i vissa kommuner i Västmanlands län och Örebro län. I detta sammanhang finner jag det märkligt att utskottsmajoriteten inte på något sätt anger hur dessa merkostnader, ca 30 milj.kr., skall finansieras. Inte minst finansutskottet borde bemöda sig om att så sker. Från folkpartiets sida har vi också varit negativa till den särskilda skatteutjämningsavgiften, den s.k. Robin Hood-skatten, vilket innebär att några kommuner påförs en progressiv avgift. Vi har i en särskild reservation tillsammans med moderaterna reserverat oss på denna punkt. Robin Hood-skatten får den konsekvensen att invånare som drabbas av denna skatt får betala utgifterna för invånare med höga inkomster i andra kommuner. Ett sådant system vill vi bestämt avvisa. Låt mig till sist också belysa och kommentera den gemensamma borgerliga reservation som handlar om kostnadsanalys och konsekvensbeskrivning i propositioner som medför kommunala kostnadsökningar. Utan tvivel ingriper allt fler beslut i Sveriges riksdag i kommunernas ekonomiska situation. Kommunernas möjligheter att ha en rimlig framförhållning till centralt fattade beslut är på grund av detta skarpt beskurna. Riksdag och regering har därför ett stort ansvar för att ansvarsoch kostnadskonsekvenser för kommunerna blir redovisade på ett bra sätt. Tyvärr är inte detta fallet. Trots upprepade framställningar i skilda sammanhang ser vi gång på gång exempel på hur kommunerna ställs inför besked som ej föregåtts av analyser och konsekvensbeskrivning i propositioner som berör den kommunala sektorn. Dagens betänkande innehåller exempel på detta. Den borgerliga reservationen skall därför ses som ett rop om en bättre tingens ordning. Måtte detta icke klinga ohört. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2, 4,7, 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 25 och 26 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den kommunala sektorn svarar för en mycket betydande del av den svenska ekonomin. Om man uttrycker det som de totala utgifternas andel av bruttonationalprodukten svarar kommunerna för en dryg fjärdedel av den svenska ekonomin. De tyngsta verksamheterna i kommunerna är barnoch äldreomsorg, sjukvård, utbildning och teknisk försörjning, framför allt vatten och avlopp. Dessa nyttigheter finansieras till ungefär hälften med kommunalskatter. Andra hälften finansieras huvudsakligen med avgifter och statsbidrag. Förutsättningarna för att bedriva kommunal verksamhet varierar starkt. De varierar bl.a. med hänsyn till den geografiska strukturen, befolkningstätheten, i hög grad beroende på ålderssammansättningen och självfallet även med hänsyn till att skattekraften varierar i olika kommuner. Lägg därtill skillnader i effektivitet. Då blir skillnaderna i skatteuttag mycket stora på den kommunala sektorn, om vi inte har ett utjämningssystem. Även med det utjämningssystem som vi för närvarande har uppstår det skillnader. För närvarande är skillnaden ungefär 7 kr. mellan den högsta och den lägsta kommunalskatten. Detta innebär exempelvis att den medborgare som flyttar från Borlänge, Ludvika, Sollefteå, Dorotea eller Vilhelmina till Danderyd i och med denna åtgärd sänker sin marginalskatt med 7 procentenheter. Det är den skillnad som uppstår i kommunalskatt. Mot den bakgrunden skall man se att det är oerhört viktigt att vi försöker åstadkomma en utjämning av kommunalskatterna. Detta är en viktig del i den kommande skattereformen, även för dem som pläderar starkt för att åstadkomma minskade marginalskatter. Det är också mot denna bakgrund som centerpartiet envetet driver frågan om utjämning av förutsättningarna, så att en jämn kommunalskatt åstadkommes. Herr talman! Kommunerna har under 80-talet, som grupp betraktat, det finns enskilda undantag, haft en god ekonomi. Det har bl.a. resulterat i att staten under senare år har funnit anledning att dra ned omfattningen av statsbidrag till kommunsektorn. Vi fick senast i fjol bevittna hurusom socialdemokraterna ansåg det vara viktigare med en inbesparing på den kommunala sektorn än att åstadkomma förändringar i utjämningssystemet. Vi fick då bevittna en uppgörelse med folkpartiet som innebar höjda skatteutjämningsavgifter och minskad kompensation för utebliven beskattning av juridiska personer. Det utgjorde sammantaget en volym som beskar det kommunala handlingsutrymmet med ungefär 1,8 miljarder kronor. I år föreslår regeringen i stort sett oförändrad totalnivå när det gäller överföringarnas storlek. Vi delar den bedömning som regeringen gör i detta avseende och föreslår också i stort sett oförändrad nivå. Vi gör det i vetskap om att framför allt åldersförändringarna närmast tvingar fram en höjning av den kommunala expansionen. De gör det så att säga i båda ändarna, dels genom att barnantalet nu ökar, vilket ställer större krav på barnomsorg och så småningom på utbildningsinsatser, dels därför att åldersgrupperna i de högre åldrarna blir större, vilket gör att vårdinsatserna blir tyngre och mer omfattande. Däremot är vi inte ense med regeringen om fördelningen av denna totala kaka. Vi i centerpartiet, liksom för övrigt moderater och folkpartister, anser att merparten av bidragen till viss verksamhet, de s.k. specialdestinerade bidragen, på sikt skall tillföras utjämningssystemet. Det skulle i så fall ge mindre byråkrati såväl i statsförvaltningen som i den kommunala förvaltningen. Det skulle ge en flexiblare och bättre verksamhet, och sammantaget alltså en större effektivitet. Eftersom ett sådant system dessutom skulle medföra större rättvisa mellan rika och fattiga kommuner tycker vi att det vore rimligt att detta krav blev tillgodosett. Majoriteten säger i det betänkande som vi nu behandlar att det inte nu finns grund för en sådan förändring. Det kan möjligen med en välvillig tolkning innebära att socialdemokraterna är beredda att längre fram ändå åstadkomma en sådan förändring. Jag skulle gärna vilja att Arne Andersson i Gamleby kommenterade detta ordval att ”inte nu” åstadkomma någon förändring. Är det möjligen så att vi kan emotse en uppslutning även från socialdemokraterna när det gäller detta berättigade krav? I propositionens förslag till utjämningssystem blir nu skattesatsen styrande för systemets utformning. I centerpartiet anser vi att enbart de geografiska förhållandena, åldersstrukturen och andra faktorer, som inte kan påverkas från kommunens egen sida, skall styra systemets utformning. På den punkten har det tidigare förelegat principiell överensstämmelse mellan socialdemokraterna och oss. Socialdemokratiska partikongressen har i varje fall uttalat samma åsikt. Är det någonting som Arne Andersson och hans kolleger i finansutskottet numera har glömt? Centern ansluter sig sålunda till de föreslagna höjningarna av grundgarantin i sydöstra Sverige, i Bergslagen och i de norr därom liggande länen, men vi accepterar inte att höjningen betalas av skattekraftssvaga kommuner i landet i övrigt. Nu har majoriteten i finansutskottet vidtagit smärre justeringar i förhållande till regeringspropositionen. Men även efter dessa smärre justeringar kvarstår mycket betydande skönhetsfläckar, exempelvis i Smålandsoch Östgötalänen och även i Storstockholmsområdet. Här är det fråga om höjningar som uttryckta i skatteökningsbehov rör sig om upp till och i vissa fall strax över en krona per skattekrona. Såväl regeringen i sin proposition som utskottsmajoriteten i betänkandet föreslår att ökningsbehoven för 1989 skall begränsas till 50 öre. En berättigad fråga till Arne Andersson och Jörn Svensson är då: Hur blir det då för tiden efter 1989? Skall ökningsbehoven tillåtas få fullt genomslag eller skall det bli en fortsatt begränsning till 50 öre eller till någon annan nivå? I majoritetens avslagsyrkande på centermotionen försöker man leda i bevis att vårt förslag skulle få sämre fördelningspolitiska effekter än majoritetsförslaget. När det gäller kompensationen för slopad kommunal = Prot.

Jag skulle vilja be främst Arne Andersson men även Jörn Svensson att exemplifiera med någon eller några kommuner som inte uppbär kompensation för antingen den slopade kommunala garantibeskattningen eller den slopade rätten att beskatta företagen. För tids vinnande är det naturligtvis inte nödvändigt att anföra alla 20 exemplen, men jag vore intresserad av att få veta namnet på i varje fall någon av de kommuner som här avses.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som bär Gunnar Björks och mitt namn och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är två stora frågeställningar som behandlas i det här betänkandet. Den ena rör kommunernas allmänna roll i samhällsutvecklingen och deras resurser för att spela denna roll liksom den samverkan mellan kommuner och stat för detta ändamål som finns och måste finnas. Den andra rör problemet att åstadkomma en rättvisare fördelning av den kommunala skattebördan, att utjämna mellan kommuner. När det gäller den första — och den större och mer långsiktiga — frågeställningen är utgångsläget att Sveriges primärkommuner och landsting under en följd av år fått spela rollen av finansiella sparobjekt. Olika partier, framför allt på den borgerliga kanten, har överbjudit varandra i ambitioner när det har gällt att strama åt kommunernas resurser. Denna politik och denna strävan, som nu genom en speciell överenskommelse mellan socialdemokrater och vpk har bragts till ett stopp, vilar på en samhällsekonomisk felsyn, en felaktig teori om sambandet mellan privat och offentligt, mellan produktion och näringsliv å ena sidan och samhällets infrastruktur å den andra.

Det där är en felaktig motsättning. Den felsynen har också lett till en grundläggande obalans i ekonomin som faktiskt är den enda verkliga obalans som ekonomin i dag uppvisar, nämligen att det finns för mycket pengar hos 2 ett visst skikt stora privatföretag. De har så mycket pengar att finansminister Feldt nu har sett sig föranlåten att göra en nedfrysning av 10 miljarder av dessa pengar, därför att de har ett improduktivt, ett destruktivt inflytande på den samhällsekonomiska balansen. I stället har på grund av besparingspolitiken allvarliga brister uppstått i infrastrukturen och på väsentliga serviceområden, likaså inom kultur, vetenskap och utbildning. Det har också utvecklats ett uppdämt investeringsbehov i kommunerna, speciellt kanske på va-området men även när det gäller byggnadsinvesteringar av annat slag. Om kommunerna skall fylla sin roll som det stimulerande och pådrivande element som de är i samhällsutvecklingen, genom att de svarar för den viktiga infrastrukturen, är det angeläget att åtstramningspolitiken inte får fortsätta. Vi ser det tvärtom så att det är gynnsamt för allt näringsliv och för högre framstegstakt över huvud taget i ekonomin och samhället, om man jämfört med nu ger kommunerna, de offentliga investeringarna och den offentliga konsumtionen ett ökat utrymme, framför allt på de områden där allvarliga brister i dag föreligger. Detta är en konstruktiv och produktiv politik, medan däremot besparingspolitiken är klart kontraproduktiv. Det är möjligt att man kunde resonera på det sätt som de borgerliga resonerade i början av 1900-talet. Det kan tänkas att det då hade varit realistiskt. Jag vet inte, men det är möjligt. Men man kan icke resonera på det sättet när sammanflätningen mellan privat och offentlig verksamhet, mellan infrastrukturen och den direkta produktionen är så intim och beroendet så stort som i dag. Då är det felaktigt att bedriva en snålhetspolitik, en åtstramningspolitik gentemot kommunerna. Vi skall också se den kommunala sektorn som ett mycket viktigt område inom vilket medborgarna utövar sina demokratiska och medborgerliga frioch rättigheter.

Inte minst den rollen — som företrädare för det medborgerliga inflytandet — är viktig, och det talar för att kommunerna måste få resurser så att de rätt kan fylla den rollen. Det har inför behandlingen av det här ärendet gjorts en överenskommelse mellan socialdemokratin och vpk. Vi från vpk är på det hela taget mycket nöjda med resultatet av de resonemangen. Vi kan nu här i landet genomföra ett betydligt rättvisare system för kommunal skatteutjämning än det gamla, föråldrade och ineffektiva system som tidigare har funnits. Det är en vinst, även om detta system — som jag strax skall komma till — också har sina skönhetsfläckar som man måste tänka på i det fortsatta arbetet. Det andra viktiga resultatet av denna överenskommelse har kanske inte uppmärksammats i den offentliga debatten på det sätt som det borde, men det är både principiellt och praktiskt väldigt intressant.

Det är första gången på åtskilliga år som någon sådan minskning inte genomförs. Desto viktigare är denna del av överenskommelsen som detta i praktiken betyder att kommunerna kommer att få en vidgad ram. Eftersom kommunerna ständigt bygger ut sin verksamhet eller bygger nytt har de statliga bidragen under i övrigt lika omständigheter en tendens att fortlöpande öka. Den ökningen reduceras inte, eller upphör inte, genom den aktuella överenskommelsen, utan den får fullt utslag. Det här medför intressanta effekter, för skatteutjämningsreformen innebär naturligtvis att inom det kommunala systemet tar man från de södra kommunerna, grovt räknat, samt ger åt de norra och åt Bergslagen, och man ger åt skogslänen. Det är i sig en viktig rättviseåtgärd internt sett. Men samtidigt minskar man de negativa effekterna i de sydsvenska kommunerna. Deras förlust utjämnas eller kompenseras — helt eller delvis — av det förhållandet att den totala ramen i praktiken kommer att vidgas. Det betyder att verkningarna i en del sydliga kommuner när det gäller skatteutjämningssystemet, vilka naturligtvis är och i följd av logiken måste vara negativa, blir när man ser till helheten i det statliga transfereringssystemet icke alls av den art som man möjligen i många kommuner har befarat, när man inte insett att överenskommelsen mellan socialdemokraterna och vpk allmänt innebär en generösare ram för kommunerna i det här stycket. Vi är också överens med socialdemokraterna om att man skall slå vakt om de specialdestinerade statsbidragen och deras roll. De som inte gillar specialdestinerade statsbidrag framhåller ofta att man skall ge kommunerna låt mig säga mer villkorslöst statligt stöd för att detta då skulle, enligt vad man säger, öka den kommunala självstyrelsen, öka friheten nere på basplanet. Detta är enligt min mening en myt. Den frihet som ökar är naturligtvis friheten för den kommunala byråkratin och för ett begränsat skikt av människor som övar inflytande där att göra litet som man vill när det gäller utvecklingen av olika projekt, program och verksamheter. Däremot ökar man inte alls det medborgerliga inflytandet. Ett mycket viktigt komplement, ett övergripande moment i demokratin, är att man inte bara kan öva inflytande över sin närmiljö i den kommunala självstyrelsen utan att man också påverkar denna genom att man arbetar för och röstar för en viss bestämd nationell politik, som har t.ex. ett socialt utjämnande syfte. De specialdestinerade statsbidragen har varit ett mycket bra redskap för att driva fram utvecklingen i progressiv riktning. Om de inte hade funnits skulle utvecklingen på socialtjänstens område, på åldringsvårdens område och på andra områden ha varit betydligt mera politiskt konservativ. Man skulle ha haft kvar arbetsformer och servicetyper som representerade förgångna stadier. Det är ett mycket viktigt pådrivande inslag detta, att progressiva och utvecklingsvänliga krafter i kommunerna stimuleras genom att man ger stöd just åt den typen av strävanden, men däremot inte åt dem som vill ha kvar konservativa former för olika verksamheter. Därför är det en viktig del av den medborgerliga demokratin att man i riksdagsval kan rösta för en bestämd politik, för en bestämd statlig strävan, och därmed kan få en så stark tendens som möjligt till en nationell enhetlighet när det gäller förmåner och rättigheter för medborgarna, från den ena kommunen till den andra. På grund härav försvarar vpk tillsammans med socialdemokraterna de specialdestinerade bidragen. Sammanfattningsvis kan jag säga att följden av det beslut som vi kommer att fatta blir för det första ett väsentligt rättvisare system för kommunal skatteutjämning — en klar fördel för stora delar av Sverige, speciellt de delar som ur andra synvinklar har haft problem och svårigheter. Det gäller skogslänen, de norra delarna av landet och Bergslagen. För det andra blir det en indirekt kompensation för de sydsvenska kommunerna, vilka är förlorarna i själva skatteutjämningsdelen, genom att det icke blir någon indragning av statliga transfereringar, statliga bidrag till kommunerna totalt sett, utan den delen kommer att växa. Det kommer att neutralisera åtminstone stora delar av den eventuellt negativa effekt som uppstår för en del sydsvenska kommuner vid övergången till det nya skatteutjämningssystemet. För den skull, herr talman, vill jag inte bestrida att klagomålen från en del enskilda kommuner kan ha sitt berättigande. Övergången till ett helt nytt system, byggt på delvis andra och mer förfinade principer, kan naturligtvis åstadkomma marginaleffekter. Alla dessa har väl ännu så länge inte blivit neutraliserade. Man har gjort försök och bl.a. gått motionärer från vpk och socialdemokraterna till mötes när det gäller t.ex. kommuner i Bergslagen. Men vi kan anföra exempel på kommuner där resultaten blivit olyckliga. Jag kan därvid peka på kommuner som Botkyrka och Norrköping. I nästa steg kan man kanske inte nöja sig med att hänvisa till att de kan söka extra skatteutjämningsbidrag eller lita på den inomregionala skatteutjämningen, utan man måste diskutera även åtgärder för att justera dessa effekter på annat sätt. Detta är två ovanligt flagranta exempel på att ett nytt system inte bör utfalla på det sättet. Det är inte rimligt. Det är naturligtvis inte heller bra för systemets förankring i kommunerna att sådana effekter kan uppstå i enskilda fall. Men vilka åtgärder man bör vidta på detta område får bli föremål för diskussionen i nästa skede.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationen 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jörn Svensson gör en intressant analys av förskedet till den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar. Å ena sidan säger Jörn Svensson att framför allt de borgerliga överbjudit varandra när det gäller att åstadkomma besparingar på den kommunala sektorn. Å andra sidan känner Jörn Svensson stor tillfredsställelse över att vpk kunnat medverka till att få socialdemokraterna att avstå från besparingar på den kommunala sektorn. Jag gratulerar i och för sig Jörn Svensson till det resultatet. Vi har också under de två senaste åren försökt uppnå ett sådant resultat. Jag tolkar Jörn Svenssons resonemang så att han menar att det inte uppstår några effekter vid sidan av skatteutjämningseffekterna i kommuner som drabbas i mycket hög grad, dvs. kommuner som ligger på en krona eller mera. Jag måste då upplysa Jörn Svensson om att det enligt de beräkningar som gjorts i finansdepartementet uppstår en sådan effekt på mer än en krona eller en effekt på upp till i det närmaste en krona i flertalet kommuner, även om man inte gör andra inbesparingar än genom förändringar av grundbeloppsnivåerna. Här hade Jörn Svensson kunnat spela en aktiv roll vid utskottsbehandlingen, om han hade velat medverka till att ta bort de återstående skönhetsfläckarna i stället för att agera påhängsvagn åt sina socialistiska bröder.